Herr talman! Redan nu i debattens början bör ett yttrande som herr Björk fällde tillbakavisas på det mest bestämda. Det har gjorts åtskilliga gånger förut från denna talarstol men ändå upprepas det ständigt. Herr Björk säger att vi inte skulle ha täckning för det höjda anslag som vi föreslagit. Centern och folkpartiet har yrkat på ökning av olika anslag med ungefär 83 miljoner kronor och föreslagit besparingar på ungefär 101 miljoner. Det är de fakta som föreligger i kalla siffror. När herr Björk säger att centerns besparingsåtgärder är orealistiska, så är det herr Björks personliga uppfattning. Vi anser icke dessa förslag orealistiska, utan vi finner besparingsåtgärderna vara i högsta grad realistiska. Den saken behöver vi inte ständigt hålla på att tjata om, när det verkligen finns kalla siffror i frågan. Jag vill också visa på att samma förhållande åter uppkom när vi förra året diskuterade detta problem. Det budgetförslag som centern presenterade det året var ungefär 100 miljoner kronor starkare än regeringens förslag. Så har det varit vid varje tillfälle. Centern har inte presenterat något orealistiskt förslag. Herr Björk använde åter uttrycket överbud. Får jag fråga herr Björk: Vad är överbud? Är verkligen herr Björk säker på att regeringens förslag är det absolut riktiga och att allt vad som föreslås utöver regeringens förslag kan betecknas såsom överbud? Jag vore mycket tacksam om jag finge en definition på vad som menas med överbud och vilken utgångspunkt herr Björk har när han talar om överbud. Sedan tror jag inte att herr Björks bidrag till forskningen i framtiden kommer att bli använt av den som verkligen vill studera dessa problem. Att åberopa ett uttalande av någon ung icke namngiven folkpartist, att det vore rysligt om det skapades enighet i denna fråga, utan något som helst angivande av källan såsom något represen tativt för centern och folkpartiet måste, herr Björk, vara ett felaktigt förfaringssätt. Ingen forskare i framtiden kommer att vilja ta med det i sin avhandling. Herr Björk tog rent av till sådana uttryck som att det måste vara förnedrande för centerpartiet att vara med om någonting som detta. Jag tycker för min del att det måste vara betydligt mera förnedrande för de socialdemokratiska motionärerna att vara med och rösta på det förslag som i dag har framlagts av utskottsmajoritetens socialdemokrater och högermän. Herr Björk talade om vädjande till privategoismen. Jag gör den reflexionen att det väl inte sker någon vädjan till privategoismen när det gäller att verkligen hjälpa u-länderna, utan förhållandena är de rakt motsatta. I Övrigt skall jag inte gå in på de ekonomiska problem som herr Björk tog upp i detta sammanhang. Det finns ju anledning att tala om dem vid andra tillfällen. Vi anser givetvis att den ekonomiska politik som centerpartiet har lanserat har bestått av en hel rad konstruktiva förslag, t.o.m. så konstruktiva att regeringen inte detsamma året men det följande har fått lov att använda en hel del av dem. Det är någonting som jag gärna vill tacka herr Björk för, nämligen att arbetarrörelsen fortsätter att skapa opinion för u-landshjälpen. Jag är mycket tacksam för dess arbete och gör kanske också den reflexionen att det för regeringen och det socialdemokratiska partiet är behövligt att denna opinion växer sig allt starkare. Beträffande anslagens storlek sade herr Björk vid ett tillfälle att det föreföll som om anslagen i de socialistiska länderna skulle komma att stiga, medan det däremot i de borgerligt styrda länderna skulle vara en tendens till sjunkande anslag. Herr Björk sade strax innan att diktaturstaterna gav ett ringa bidrag till u-hjälpen. Eftersom de s.k. socialistiska länderna av oss betraktas som diktaturstater ligger de ju lågt på skalan, medan däremot t.ex. Amerikas förenta stater sedan länge har legat mycket högt i fråga om bidragsprocenten till u-länderna. Slutligen skulle jag vilja ställa en fråga till herr Björk: Hur mycket ökar det utomordentliga förslag, som presenteras från utskottsmajoriteten, på de 0,34 procent av nationalinkomsten som både herr Björk och jag strävar efter skall nå upp till 1 procent? Hur mycket ger utskottsförslaget i ökningen av dessa 0,34 procent?
Herr talman! På en punkt skall jag inte ta upp någon diskussion med herr Björk i den här korta repliken, och det gäller Zambia; herr Ahlmark kommer närmare att beröra den frågan längre fram under debatten. Det var intressant att höra herr Björk berätta personliga minnen när han talade om vad som skall hända med vår utvecklingshjälp. Han sade att socialistiska internationalen redan 1956 diskuterade = 1-procentregeln. Vidare tyckte han att det var väldigt trevligt att han 1960 fick vara med och tillfoga den socialdemokratiska partiledningen i Sverige ett nederlag då det gällde ett uttalande på denna punkt. Men det var väl ändå litet farligt, herr Björk, att berätta sådana minnen — det ger ju verkligen en enastående relief åt dagens diskussion. Nu är till och med herr Björk tvungen att vara med och inbjuda riksdagen att begära att tolv år efter det att socialistiska internationalen diskuterat 1-procentregeln skall riksdagen nästa år få en plan för hur denna regel skall förverkligas. Det är inte fråga om att regeln skall förverkligas 1968, utan man vill ha en plan för hur målet skall nås någon gång i framtiden — jag förmodar att herr Björk i det fallet är inne på 1970-talet. Det var intressant att höra minnena, men jag måste säga att det hela inte ger något särskilt intryck av att socialdemokratin varit handlingskraftig — utom på en punkt: nederlaget som den socialdemokratiska partiledningen utsattes för 1960 var mycket kortvarigt; man återtog ögonblickligen makten och vägrade att snabbt förverkliga 1-procentmålet. Det är ju därför vi har diskussionen i dag. Och risken är att den socialdemokratiska regeringen nästa år återigen korrigerar vad herr Björk nu är med om att föreslå att riksdagen skall göra. Ty som jag har sagt: lånet ur kassan i finansdepartementet och huruvida det skall betalas tillbaka nästa år säger man ingenting om, såsom herr Virgin har erkänt. Man säger inte hur mycket pengar det finns och inte heller hur mycket man skall låna. Det är denna löslighet som riksdagen nu inbjudes ta ställning till. Från vår sida är givetvis tanken på ett sådant förfaringssätt utesluten, och det är anledningen, herr Björk, till att vi inte vill vara med om den kompromiss som högern och socialdemokraterna nu har snickrat ihop — och som man märker att herrarna inte är så förtjusta över att stå sida vid sida och försvara; men det är en annan sak. Herr Björk tog upp det tema som jag avslutade mitt första inlägg med, nämligen att politikerna har ett stort ansvar för att någonting verkligen sker. Men det skulle ha varit mycket intressant att höra herr Björks kommentar på en av de punkter jag berörde, Det är som jag har visat inte fråga om mer för Sveriges del än att vi som en engångsföreteelse låter bli att höja vår standard under tre månader eller tio veckor, beroende på hur man räknar; sedan kan standardstegringen fortsätta undan för undan. Detta är inte någon orimlighet, och om vi alla hjälps åt att förklara det för svenska folket så är jag, herr Björk, rätt övertygad om att man kommer att gå med på det. Från vår sida känner vi inte något behov att utnyttja denna fråga som ett stridsäpple. Men då skall det verkligen ske någonting annat än att herr Björk står och berättar minnen från 1950-talet om sådant som icke blivit infriat. Herr Björks yttrande om vårt utredningskrav var rätt symboliskt för hur lamt man vill driva på utvecklingen i dessa sammanhang. Han tyckte att det var konstigt — jag skrev ned yttrandet — att jag som motivering för en utredning om hur u-hjälpsverksamheten skall öka ville åberopa att det har blivit sämre för u-länderna. Det yttrandet får stå för herr Björks räkning. Trots utvecklingshjälpen från olika länder ute i världen har det ju visat sig att klyftan mellan rika och fattiga folk blir större. Då är det inte konstigt att säga att vi måste försöka samla alla goda krafter och se hur vi för vår del skall bygga på vårt utvecklingsbistånd. Men det är, herr talman, ett nytt bevis för socialdemokratins håglöshet när herr Björk besvarar detta med en axelryckning. Så sade herr Björk att det inte är självklart att industrins investeringar alltid är bra. Nej, det är inte självklart, men det är inte heller givet att statliga organ vare sig i Sverige eller i andra länder gör det bra. Jag tycker inte att det är självklart att man skall försöka starta fiskerianläggningar där det inte finns någon fisk. Jag tycker inte heller att det är rimligt att man bygger hus som är olämpliga i en tropisk miljö, hus som behövs här hemma där vi har 15, 20, 30 grader kallt. Ingenting är ofelbart, herr Björk, men låt oss försöka göra det bättre som kan göras bättre.

Samtidigt som mittenpartierna tycker att man kan plussa på 50 miljoner utan att närmare redovisa var pengarna skall tas kommer samma mittenpartister och begär 100 miljoner mer till försvaret. Och så kan det ju fortsätta på olika omåden. Med den metodiken trasar man ju snart sönder hela den statliga budgeten. Herr Bengtson påstår att det finns täckning för en höjning av anslaget enligt mittenpartiernas förslag. Jag har redan redovisat att det inte har varit fråga om några seriösa besparingspropåer. I stor utsträckning har de avslagits eller kommer att avslås av riksdagen, och då måste den ansvariga riksdagsopinionen ta till utgångspunkt det faktiska läget och den givna ramen och undersöka hur effektivt man kan verka inom den. ramen, Det är ju glädjande att notera att de mittenpartister — herrar Fälldin och Kilsmo i denna kammare — som skrev under fru Ulla Lindströms motion givetvis inte kan följa mittenpartiernas reservation, om de vill framstå som företrädare för en ansvarig riksdagsopinion. Herr Bengtson undrade vad jag menade med vädjanden till privategoismen. Är inte, frågar han, agitation för ökad u-landshjälp motsatsen? Visst är det motsatsen. Men vad jag talade om var partiernas allmänna inriktning, deras allmänna attityd och deras allmänna värderingar. Den gamla berömda mittenpartistiska parollen »Det måste löna sig att arbeta» avslöjade ju rätt mycket om tänkesätten; det är ju detta det handlar om, Om man har det målet här i livet att jag själv och ingen annan skall få det bättre, är det inte så lätt att hoppas på någon mera utpräglad internationell solidaritet hos samma människor. Jag har sagt att biståndet hittills inte har utvecklats i den takt som de aktiva krafterna har haft anledning att önska. Jag har sagt att jag tillhör de besvikna därför att jag vet vad en stark opinion inom socialdemokratin sedan 1950-talet och början av 1960-talet har önskat sig. Men jag har också redovisat vad som här faktiskt har hänt. Herr Dahlén förenklar saken när han säger att det ju bara gäller att avstå från några månaders konsumtionsökning. Det låter väldigt enkelt, men det är ett politiskt problem att skapa förutsättningar för detta. Det gäller att skapa förutsättningar samtidigt som olika grupper ställer växande krav på statskassan. Det gäller då för en regering att övertyga väljarna om att ökade resurser behövs för det ena och det andra ändamålet som man anser angeläget, däribland också u-landsbiståndet. Regeringen har i flera omgångar vågat ta hårda tag i det avseendet. Jag minns när jag träffade en dyster socialdemokratisk ombudsman som omkring årsskiftet 1959—1960 suckade över att man måste gå ut och slåss för omsättningsskatten, Det visade sig att det gick trots all agitation mot regeringens skatteplaner. När regeringen i år lägger fram en budget som innebär en hård besparingspolitik men samtidigt skattehöjningar utlöser det från olika håll krav på regeringens avgång. Det krävs kurage för att driva denna linje, och detta kurage har sannerligen varit starkare hos regeringen än hos oppositionen. Utvecklingen har ändå för oss som anser u-landshjälpen vara särskilt värdefull gått för långsamt. Vi vill att den skall gå snabbare. Men det avgörande är att kurvan pekar uppåt och att vi begär garantier för att den skall fortsätta att göra det. Herr Dahlén vill på nytt motivera de borgerligas utredningsförslag. Han modifierar nu sina uttalanden om utvecklingstendenserna i u-länderna och går med på att industriinvesteringar inte under alla förhållanden är så synner ligen lyckade. Därefter slår han emellertid in på ett ganska riskabelt spår. Han börjar nämligen leka med exemplen på misslyckanden och misstag i den statliga u-landsbiståndsverksamheten. Han framhåller att det inte är bra att i tropiska länder bygga hus som inte passar för det tropiska klimatet eller att starta fiskeriverksamhet där det inte finns förutsättningar för detta 0. sS. Vv. Nej, det är inte bra. Men, herr Dahlén, det är synnerligen riskabelt att lägga upp en argumentering som går ut på att staten inte kan sköta denna uppgift och att man skall misstro det statliga u-landsbiståndet. Det finns nämligen på en rad områden ingen möjlighet att lita på det privata initiativet, om u-länderna verkligen skall bli hjälpta, utan det är nödvändigt med statliga insatser. Såsom herr Dahlén vet, är vidare misstag oundvikliga på detta område. Alla regeringar som ägnat sig åt detta — även den svenska — har gjort misstag i samband med den statliga u-landsbiståndsverksamheten. Man kommer att göra misstag i vårt land och i alla andra länder, och man kommer aft betala dyra läropengar för än det ena, än det andra ändamålet. Man måste dock också göra klart för opinionen att detta är ett område där misstag är oundvikliga och där sådana i viss utsträckning måste accepteras. Vi kan begränsa misstagen genom en förnuftig planering, och därvidlag kommer också tidsfaktorn att spela in. Det är möjligt att man för den summa som nu räcker för ett hus skulle kunna bygga två, om man tar ett år på sig för en noggrann kalkylering. Herr Bengtsons påstående att jag hänvisat till de socialistiska länderna grundar sig uteslutande på att han hört fel. Den svenska socialdemokratins attityd till dessa problem har inget att göra med de kommunistiska staternas snåla, inskränkta och maktpolitiskt motiverade u-landspolitik. Vad jag framhållit är att det mot bakgrunden av den opinionsbildning som ändå förekommer i vårt land och den vilja till satsning som där trots allt finns kan inträffa att vår biståndskurva kommer att peka uppåt samtidigt som utvecklingen på detta område i en del borgerliga länder går åt det andra hållet.

Herr talman! Herr Björk uppehöll sig i sitt första anförande rätt länge vid hur onödigt det är att nu verkställa en ny stor utredning om den svenska u-hjälpens fortsatta uppläggning, och det föreföll mig som om herr Björk skulle vara ganska belåten med situationen. såsom den just nu är och som om han menade att bilden undan för undan skulle bli allt ljusare. Jag hoppas verkligen att herr Björk har rätt på denna punkt, men jag tror inte att jag för min del vågar lita på detta. Vi anser inom högerpartiet att det är nödvändigt att också försöka finna nya metoder som kan ge bättre resultat än dem som vi hittills tillämpat. Vi tror att man därvid åtminstone skuile försöka åstadkomma en starkare satsning på näringslivets möjligheter att hårdare engageras i verksamheten i u-länderna. Vi tror att det skulle leda till ett bättre utnyttjande av resurserna och att verksamheten sammanlagt skulle få en betydligt större volym. Herr Björk avfärdar detta med att hänvisa till att det kan förekomma missbruk i enskild verksamhet. Visst kan det det. Det kan förekomma missbruk i alla typer av verksamhet, som herr Dahlén nyss påpekade. Men vad vi för ögonblicket i första hand har begärt är investeringsgarantier, och de avser ju ingenting annat än att skapa samma klimat för det svenska näringslivet när det verkar i u-länderna som vi som något självklart tycker att det skall ha när det verkar i vårt eget land. Det är väl inte för mycket begärt. I stort sett är det väl så att u-bhjälpen är så ny att täta utredningar i och för sig är naturliga. Om, som herr Björk säger, en utredning tar så lång tid att den behöver flera år på sig, är det väl därför så mycket mera angeläget att sätta i gång den så fort som möjligt. Låt mig till slut fråga vilka motiv regeringen har för att å ena sidan säga sig önska enighet om u-hjälpsprogrammet bland alla partier och å andra sidan neka medverkan när planerna skall utarbetas.

Herr talman! Det var ju en trevlig överraskning för första kammarens ledamöter att få ett besök av ett statsråd. Jag hoppas att utrikesministern verkligen ger sig in i debatten och inte begränsar sig till interpellationsfrågan. Herr Bengtson har redan bemött herr Björks underliga uttalanden om underbyggnaden av folkpartiets och centerpartiets förslag. Vi har täckning, som herr Bengtson fastslog, och jag skall inte gå in på det vidare. Det intressanta är väl det som jag förmodar kammarens ledamöter uppmärksammat, att varken herr Virgin eller herr Björk har med ett ord bidragit till att ge en belysning av vad det är för pengar som man nu skall låna från den ena kassan, som är avsedd för ett visst ändamål, och flytta över till den andra kassan. Man har inte talat om hur mycket pengar som kan bli över i den kassan, man har inte talat om hur mycket pengar man vill flytta över, och man har inte talat om att detta självklart är någonting som skall betalas tillbaka nästa år. Ingenting av detta har man gett en förklaring till. Sedan kommer herr Björk och talar om att en ansvarig riksdagsmajoritet ju inte kan tänka sig att gå utöver regeringens budgetram. Men det man tydligen vill inbjuda riksdagsmajoriteten till är att besluta om någonting vars innebörd inte heller talesmännen för kompromissen har kunnat förklara. Herr Björk sade att regeringen har tagit hårda tag för att få till stånd en ökad u-hjälp. Vi har kanske inte sett så mycket av de hårda tagen, herr Björk, men det är möjligt att ni haft det mycket besvärligt inom det socialdemokratiska partiet. Var det detta avslöjande herr Björk gjorde i sitt inlägg, har det ett intresse för dagens debatt. Sedan nämnde herr Björk att man inte skall, som jag gjorde, leka med exempel på att statlig verksamhet ibland kan innebära fel. Men snälla herr Björk, var är det man skall diskutera om statlig verksamhet gör fel eller inte, om inte i den svenska riksdagen? Det är farligare att som herr Björk gjorde i sitt inlägg generellt säga att industriinvesteringar är någonting som man får fundera över. De kan vara bra ibland, men i en hel del fall är de inte någonting som man behöver satsa på, menar han. Är det verkligen herr Björks mening att här göra gällande att det skall vara möjligt att höja standarden i u-länderna enbart eller till stor del genom statlig hjälp, genom allmosor? I så fall tror jag att herr Björk är den ende som har den uppfattningen. Alla andra är säkert på det klara med att om man skall hjälpa u-länderna måste det gå även via kommersiella vägar. Man måste se till att de kan bedriva handel. Och de kan inte handla, om de inte verkligen kan åstadkomma en produktion, och därför får möjlighet till industriella investeringar. Det torde vara någonting som herr Björk har svårt att bestrida. Jag förmodar i varje fall att utrikesministern inte, när han nu fått överta detta arbete, tänker sig att man skall klara u-ländernas problem genom att bara ge dem hjälp. Det finns rykten om att vad statsutskottet har skrivit om att en rationalisering bör komma till stånd i kanslihuset när det gäller biståndsverksamhetens organisation — att utrikesministern skulle få hand om praktiskt taget alltsammans — har regeringen eller i varje fall någon ledamot av regeringen internt bestämt sig för att man inte ville vara med om. Jag hoppas att utrikesministern kan förklara för kammaren att riksdagens uttalande på denna punkt verkligen kommer att tillmätas betydelse.

Herr talman! Herr Björk har ju retirerat beträffande de flesta av de ganska vårdslöst utkastade uttryck som han förde fram i sitt första anförande, men han använder omigen ordalydelser som han inte kan stå för. Han säger att centern och folkpartiet föreslår 50 miljorner här och 50 miljoner där ungefär som att så vårdslöst har man handlat från centerns och folkpartiets sida. Jag ber herr Björk att precisera ett, bara ett enda, ökningsanslag till som framlades vid riksdagens början från centern och folkpartiet på 50 miljoners ökning. Ett enda! Ty det är ju det som är den jämförbara tiden, alltså från början av riksdagen. Jag bortser då från försvarsanslaget som har kommit senare. Ta ett enda exempel till på 50 miljoner! Herr Björk har också blivit mig svaret helt skyldig i fråga om överbuden. Jag konstaterar att överbud är en term som är högst besynnerlig, ty den förutsätter att man har en fast utgångspunkt, men i fråga om pengar kan det finnas olika åsikter om vad man menar är skäligt i det ena eller andra fallet, och då kan man inte tala om överbud. Herr Björks spekulationer om privategoism skall vi inte gå in på nu, ty det är ett ideologiskt resonemang. Det är väl någonting som är en drivande kraft i allt utvecklingsarbete. Jag tänker på hela fackföreningsrörelsen som herr Björk själv åberopat. Dess strävanden som jag har gett mitt erkännande åt här vid många tillfällen avser givetvis också att man skall skapa bättre förhållanden åt hela medlemskåren. Det är ingenting felaktigt i det. Det är en drivkraft i uländerna också. Slutligen vill jag säga att påståendet om den unge folkpartisten som skulle sagt att det vore rysligt om vi skulle få borgfred i u-hjälpsfrågan, såvitt jag minns är oriktigt. Jag erinrar mig att detta yttrande sannolikt fälldes — men inte i den formen som herr Björk återgivit det — i en debatt som både herr Björk och jag deltog i. Men vad den unge folkpartisten sade var att han ansåg det rysligt om det skulle bli borgfred om en låg nivå för u-landshjälpen, vilket inte alls är detsamma som vad herr Björk åberopade i sitt första anförande.
Herr talman! Herr Dahlén sade nyss att jag inte hade redogjort för var man skall ta pengarna till den utökade hjälpverksamhet som statsutskottets majoritet enats om. Jo, herr Dahlén, jag redogjorde ganska ingående i mitt första anförande för den metodik som statsutskottet föreslår och som leder till att det belopp som utbetalas till u-hjälp under 1967/68, kommer att ökas väsentligt. Jag skall inte trötta kammaren med att upprepa den redogörelse som jag nyss lämnade. Jag ber att få hänvisa till protokollet. Att det sker en utökning torde vara ostridigt men jag vill gärna hålla med herr Dahlén om att denna i viss mån sker på bekostnad av kommande år på så sätt att anslaget under kommande år måste utökas för att täcka det som man nu disponerar redan i år. Men vi torde väl alla vara överens om att en sådan ökning också skall ske.

Herr talman! Herr Dahléns uttalande föranleder bara genmäle på ett par punkter. Han efterlyser återigen vad det är för pengar som skall tas från den ena kassan till den andra enligt utskottsmajoritetens förslag. Detta har redan klargjorts i ett tidigare inlägg, och jag skall bara tillägga en sak. I statsutskottets debatt i denna angelägenhet framgick det att man inom mittenpartierna ingalunda var främmande för denna metodik och att man därför, i varje fall från vissa framträdande representanters sida, var fullt beredd att acceptera denna metod.

I fortsättningen av sitt inlägg blev herr Dahlén så upphetsad i fråga om förhållandet statliga-privata insatser i u-länderna, att han allvarligt riskeradé att störa den fundamentala enighet som trots allt finns om att det behövs både statliga och privata insatser — ingen vettig människa har sagt något annat. Jag har kritiserat en tendens till ensidig betoning av de privata investeringarnas betydelse under alla förhållanden, och jag har betonat — och det tycks nu plötsligt herr Dahlén vilja bestrida — att man på mycket stora hjälpsektorer bara kan tänka sig statliga insatser, om över huvud taget någonting skall bli gjort. Det gäller här t.ex. s.k. förinvesteringar, hjälp till utbildning och mycket annat, i vilka fall man helt enkelt inte kan vädja till privat vinstintresse i de utvecklade länderna. Herr Bengtson vill jonglera vidare med budgeten och tycker att man här inte behöver vara så noga och att det kan bero på vad som är skäligt, om man vill föreslå ett ökat anslag. Jag vill bara på nytt betona, att om man vill ha en fast och säker kurs i den ekonomiska politiken och om man vill lägga grunden till en svensk eko nomi, som på sikt verkligen ger utrymme för ett ökat u-landsbistånd, måste man hålla hårt i tyglarna. Det föreföll även mittenpartierna vara medvetna om vid årets början, när de tycktes vara mycket angelägna om att hålla sig så nära regeringens budgetbedömning som möjligt. Herr Bengtson frågar nu, om det finns något mer exempel på överbud än de 50 miljoner kronor som här nämnts. Jag har redan nämnt dessa 100 miljoner kronor till försvaret. En vänlig partikamrat stack till mig ett papper, av vilket det framgick att herr Bengtson m, fl. och herr Hedlund m.fl. ville bjuda över regeringen med 20 miljoner kronor i lokaliseringsbidrag — det är ju också en populär grej i vissa kretsar!

Herr talman! Utrikesministern inledde sitt anförande med att mycket starkt betona, att u-hjälpsfrågan är ett nytt spörsmål för den svenska samhällsdebatten. Det är något som vi alla kan vara överens om. Vi har i Sverige t.o.m. ännu inte någon riktig erfarenhet beträffande det rätta sättet att diskutera och behandla stödet till u-länderna för att nå det bästa resultatet. I slutet av sitt anförande betonade emellertid utrikesministern också, hur viktig frågan i dag är inte endast för oss själva, utan främst för u-ländernas befolkning. Självfallet är detta en riktig bedömning, men vi bör inte göra denna begräsning i tiden i dag. Vi skall inte glömma att u-hjälpen redan inom det närmaste decenniet kommer att bli långt betydelsefullare och viktigare än den är just nu.

Ur denna synpunkt hade det fallit sig mycket naturligt att i en riksdagsdebatt i första hand dra upp en stor politisk diskussion med gruppledarna som inledare och utrikesministern och statsministern som försvarare av regeringens politik. Jag valde emellertid i dag medvetet att inte tillsammans med gruppledarna herr Dahlén och herr Bengtson från mittenpartierna gå upp i början av debatten. Jag hade en speciell orsak till detta. Jag ville slå fast, att vi inte får blanda ihop partipolitiska, kortsiktiga och taktiska synpunkter med det allmänna kravet på att vinna en stor och bred uppslutning kring en ökning och förstärkning av hjälpen till u-länderna i alla dess former.

Därför borde denna debatt egentligen främst ha koncentrerats på att redovisa vilka konkreta planer och framsteg som statsmakterna — och när jag talar om statsmakterna i denna fråga menar jag både regering och opposition — har kommit till. Vad innebär majoritetsförslaget, bakom vilket socialdemokraterna och regeringen står, i form av ökade och förstärkta anslag och hjälp till u-länderna? Hittills har upplysningen i denna fråga under den långa och utomordentligt intensiva debatt som förts under de senaste tre månaderna varit mycket sparsam. Detta har sin naturliga förklaring. U-debatten som förts i radio, TV och tidningar och av politiska företrädare har ju hittills inte haft till uppgift att förklara vad riksdagen konkret har att ta ställning till. Den har i stället varit inriktad på andra målsättningar när det gäller opinionsbildningen.

Är nu detta fullt riktigt? Har vi inte i själva verket vunnit mycket i framsteg och ökningar av u-hjälpen den här omgången? Jo, det har vi — på väsentliga punkter. För det första har vi för första gången fått en plan — eller får det till 1968 års riksdag — för u-hjälpens utbyggnad, så att det allmänna talet att uhjälpen verkligen skall uppnå 1 procent av nationalinkomsten från svensk sida blir en verklighet. Vi kan få klart för oss när vi når det målet. Vi kan lämna de allmänna ordalagen. Först därefter kan vi också bygga på hjälpen ytterligare — för behov finns det alltid hos u-länderna. För det andra har vi fått en bättre samordning av anslagen till u-hjälpen. Varför? Jo, för att nå den större effektivitet hos u-hjälpsverksamheten, som har varit ett långvarigt diskussionsämne och som enligt min mening tidigare har hejdat en naturlig utveckling och ökning av den svenska u-hjälpen. För det tredje har vi fått en prioritering av familjeplaneringen.

Vad som är väsentligt i detta fall är ju inte den tekniska anslagskonstruktion som har skapats för att nå detta resultat, nämligen överföringen från sjunde huvudtiteln till tredje huvudtiteln, utan det är att de projekt, om bland annat mittenpartierna tog upp i sin januarimotion, verkligen kan realiseras. För det femte har vi också fått ett från oppositionens sida sedan lång tid drivet önskemål tillfredsställt, nämligen beslut om förslag till en form för investeringsgarantier för de politiska risker som är förbundna med svenska företags investeringar i u-länderna. Sådana garantier leder naturligtvis automatiskt till ökade investeringar från företagen i u-länderna och där med till ett totalt sett ökat ekonomiskt engagemang från svensk sida till ulandsbistånd. Dessa frågor har kommit i skymundan för att, som jag nämnde, press och radio — Expressen och vissa andra radikala tidningar — tydligen inte sett som sin främsta uppgift att redogöra härför. I stället har man — och det är också riktigt — varit mer intresserad av att skapa en allmänt positiv anda hos den svenska opinionen för ökat stöd till u-hjälpen. Men denna allmänna opinionsbildning har ju varit så opreciserad, att många människor ställt sig undrande inför frågan vart man egentligen konkret syftar. Denna undran måste mötas med en faktisk redovisning med konkreta förslag till ökad u-hjälp. Jag är helt på det klara med att denna allmänna opinionsbildning — och herr Dahlén var som förste talare inne på denna sak — är utomordentligt betydelsefull. Vi måste självfallet få allt fler människor att förstå att svensk humanitär hjälp och social hjälp inte får stanna innanför landets gränser utan helt naturligt omfatta så många fattiga länder och folk i världen som möjligt. Men denna opinionsbildning har säkert också gjort nytta. Det finns som jag bedömer det numera en stark och bred opinion för ökad u-hjälpsinsats, en opinion som i första hand bärs upp av ungdomen. Å andra sidan — och där vill jag knyta an till vad utrikesministern sade — får vi se till att denna opinionsbildning inte tar sig sådana former att man skapar konstlade inrikespolitiska partipolitiska gränser. Svenskarna är i dag säkert delade i uppfattningen om hur stort det svenska ekonomiska engagemanget till u-länderna skall vara. Men att gå därifrån till att säga, att vi är politiskt delade, att t.ex. centerpartiet med herr Hedlund i spetsen har ett större personligt politiskt engagemang för u-hjälpen än högerpartiet och socialdemokraterna, som i detta fall bildar majoriteten, är något helt annat. Jag vill därför i detta sammanhang mycket bestämt vända mig mot varje tendens till politisk monopolisering av våra samlade humanitära och även kommersiella insatser till u-länderna. En sådan utveckling kommer att skada i stället för att hjälpa oss att komma överens om samlade ökade insatser. Inom högerpartiet har vi sålunda inte velat slå in på den vägen. Vi har ansett att det är vår uppgift att nå positiva praktiska resultat som innefattar en verklig förstärkning och ökning av u-hjälpen. Men vi har också menat att vi är beredda att nå detta, oavsett den partipolitiska situation som för närvarande råder. När socialdemokraterna, som dess värre just nu sitter i regeringsställning, lägger fram sina förslag, är det i denna fråga vår uppgift att med dem nå resultat, som tillgodoser vår önskan om ökade insatser till u-länderna. Vi måste söka skapa majoritet för en sådan utvidgning av hjälpinsatserna — och det anser jag också att vi har lyckats med. Men vi kan mycket väl tänka oss en annan situation efter nästa val, om vi då, som jag hoppas, kan bilda en borgerlig trepartiregering. Då får vi ansvaret att utforma förslagen i denna fråga, och då är det naturligtvis vår uppgift att i det läget skapa majoritet för en årlig fortsatt ökning av u-landsanslagen. Men jag betonar att jag tror att vi även i det läget skulle nå större styrka och större respekt, om en sådan regering kunde bygga på en majoritet från samtliga partier. Jag har velat säga detta, herr talman, för att redogöra för att vi med mycket stor ro tar de partipolitiska förstuckna snedord som har fallit i denna debatt gentemot högerpartiet. För oss är u-hjälpen viktigare än den just nu föreliggande partipolitiska situationen. Låt mig emellertid, herr talman, avsluta mitt anförande med att göra några kommentarer med anledning av det, låt mig säga, egendomliga svar, som utrikesministern lämnade på min interpellation. Jag hade begärt att man, innan beslut fattades i denna fråga, skulle sammankalla till en rundabordskonferens. Jag säger »egendomliga», ty avvisandet av tanken på rundabordskonferens gjordes i slutet och inte i själva motiveringen i svaret. Det är tydligen dess bättre så att utrikesministern på väsentliga punkter delar uppfattningen, att det funnits skäl till att vid ett visst tillfälle medverka till en, vi kan kalla det rundabordskonferens eller någon annan konferens, för att få en bredare bedömning av u-landsproblemet. Men när utrikesministern säger, att en rundabordskonferens är ett så ovanligt inslag i svenskt parlamentariskt liv, att han därför inte nu kan gå med på detta, följer jag inte riktigt med i svängarna. Jag trodde vi var på det klara med — och det framgick också av utrikesministerns anförande — att frågan om u-hjälpen är ovanligt stor i en ovanlig situation och att den också skulle ha krävt en ovanlig men effektivare handläggning än som skett denna gång. För Övrigt har det väl inte tidigare avskräckt regeringen att tala om ovanliga och djärva grepp i andra frågor, men här stöter det tydligen på patrull. Jag vill emellertid sluta med att anknyta till en annan formulering som utrikesministern hade i interpellationssvaret. Utrikesministern säger bl.a. att han anser att det statliga biståndet så långt det är möjligt bör samordnas med den utvecklingsfrämjande verksamhet som sedan länge bedrivs i u-länderna av svenska privata organisationer, företag, missionssamfund etc. En sådan samordning finns inte i dag, i varje fall inte i den omfattning som borde förekomma. Men uttalandet tyder på en mycket glädjande attitydförändring hos socialdemokraterna, som bör hälsas med stor tillfredsställelse. Enbart det förhållandet att man nu från regeringsbänken erkänner att näringsliv och mission sedan länge bedri vit en utvecklingsfrämjande insats i u-länderna är en ändrad inställning i klart positiv riktning. När utrikesministern dessutom säger att han eftersträvar en så långt möjligt gående samordning mellan olika organ och institutioner på detta område, så uppfattar jag också det som ett steg framåt. Interpellationssvaret ger mig, herr talman, inte anledning till ytterligare repliker.

Herr talman! Först ett par ord om inledningen till utrikesministerns anförande, där han anspelade på en situation i andra kammaren för nio eller kanske tio år sedan. Jag hade vid det tillfället verkligen aldrig tänkt mig att kunna bära ut herr Torsten Nilsson. Han hade ju till TV-tittarnas oförställda glädje druckit så mycket vatten att det nog hade överstigit mina krafter att bära något så tungt. Utrikesministern talade sedan om partipolitiska spekulationer inom folkpartiet och centerpartiet, att man inte skall spela på motsättningar och dylikt — han tog därvid till det där lilla darret på rösten. Är det någon som tror att socialdemokraterna i år skulle ha gått med på folkpartiets och centerpartiets krav om en bättre plan för hur i första hand 1-procentregeln skall uppfyllas, om det inte hade funnits ett tryck på dem från folkpartiet och centerpartiet men också från andra grupper. Det är självklart att så inte hade blivit fallet. På den punkten måste jag därför, till herr Holmbergs ledsnad förstår jag, korrigera honom. Det var klart från socialdemokratisk sida i förs ta avdelningen i statsutskottet att man skulle begära en plan till nästa års riksdag. Högern hade då över huvud taget inte varit med i debatterna på något påtagligt sätt. Herr Holmberg gjorde ett intressant avslöjande då han förklarade att man genom att socialdemokraterna och högern kommit överens bland annat uppnått att det skulle bli en bättre familje planering. Socialdemokraterna skulle alltså inte ha gått med på detta — om jag förstod herr Holmberg rätt — om inte högern hade drivit på. Man hade från socialdemokratiskt håll tydligen inte heller varit med om att låna pengar ur finansdepartementets kassa, om inte högern hade gått med på det. Det vore intressant att få höra av herr Björk om detta är en riktig skildring, d. v. s. om det är högerns inverkan som gjort att vi nu skall få en bättre familjeplanering och att en del pengar nu skall överföras till SIDA. Herr Holmberg poängterade att han inte ville gå upp i debatten bland gruppledarna liksom herr Bengtson och jag gjorde. Vi hade dock litet andra anledningar än herr Holmberg att göra det. Herr Bengtson har undertecknat ärendet, och jag var med i första avdelningen i överläggningar, även om jag inte var med vid slutjusteringen av ärendet, Jag vet egentligen inte varför herr Holmberg över huvud taget skulle gått upp först i debatten. Han har ju kompromissat med socialdemokraterna och behöver väl därför inte vara annat än belåten. Då tar man det ju också i regel litet lugnare. Herr utrikesministern sade att man skall blicka framåt, och det tycker jag var alldeles utmärkt. Här finns, när vi då blickar framåt, verkligen många saker att se över. Vi behöver nya former — som jag har påpekat — för samverkan mellan stat och näringsliv, nya former för samverkan mellan stat och mission och andra frivilliga organisationer. Jag är helt övertygad om att dessa grupper kan åta sig upp gifter som nu antingen inte sköts eller inte sköts på det sätt som skulle vara önskvärt. Här finns alltså ett stort fält att gå vidare på. Vi vet att handelspolitiska insatser måste komma till. För närvarande offrar vi ju ingenting för u-länderna. De hundratals miljoner som vi ger ut tar vi ju igen därför att u-länderna är dåliga förhandlare. Vi betalar orimligt låga priser för deras produkter i jämförelse med vad som skulle vara fallet om de var goda förhandlare. Här föreligger ett stort problem, men det berör också sysselsättningsfrågan i Sverige, vilket jag betonade i remissdebatten. Det återstår alltså en hel rad frågor att utreda. Det behövs t.ex. politiska åtgärder för att underlätta industriinvesteringar. Till min glädje hörde jag att utrikesministern hade större förståelse för detta än hans partivän herr Björk har. Vidare behövs det ändrade valutabestämmelser. Ingenting av detta har regeringen velat sätta i gång med, och det är därför vi kräver en utredning. Utrikesministern underströk den stora betydelse det har att få människor att ge sig ut i u-landsarbete. Det är riktigt. Vi har också upprepade gånger framhållit att man, om man vill detta, måste försöka underlätta för vederbörande att gå ut i sådant arbete. Det skall t.ex. inte försämra deras ställning i hemlandet. Här behövs alltså en hel rad olika åtgärder för att se till att den u-landsverksamhet som vi nu bedriver verkligen byggs på och går vidare. Utrikesministern sade att det var bra om man samsas. Ett eko härav kom sedan från herr Holmberg. Visst är det bra, men förutsättningen är då att man samlas kring en progressiv politik. Samling i och för sig på denna punkt kan inte vara av något intresse för oss. Här måste man verkligen ta något av de steg som är nödvändiga att ta. Utrikesministern Torsten Nilsson har nu en underbar chans att visa att man kan samlas om en annan politik än den som den socialdemokratiska regeringen hittilldags varit villig att föra fram. Hur det går därmed får ju framtiden visa. Det är alltså utmärkt om man blir överens, men det skall då vara om en annan politik än den som socialdemokraterna fört hitintills.

Herr talman! Det har yttrats många och vackra ord i dag, i synnerhet av hans excellens utrikesministern och högerns partiledare. De är dagens koalitionsbröder i denna fråga. Beträffande den senare delen av utrikesministerns anförande — ni vet den som är avsedd att sändas ut i TV och som skall citeras — kunde man t.o.m. instämma i en del avsnitt, fast man också märkte att den var formulerad för att tillfredsställa även sådana grupper här i landet som inte är lika glada över u-landshjälpen och som kanske inte är riktigt ense med utrikesministern på den punkten. Att herr Holmberg valde att inte gå upp som gruppledare i första hand, kan jag förstå. I hans situation skulle jag inte heller som gruppledare ha gått upp tidigt i debatten. Herr Holmberg talar i detta sammanhang om den stora enigheten, och det passar naturligtvis bra. När man inte vill vara med om att ge litet mer till u-hjälpen, tar man fram hartassen och talar om att här skall det vara enighet. Eljest brukar det låta på ett annat sätt, nämligen att oppositionen bör framföra sina åsikter så långt det är möjligt. Jag skulle både till utrikesministerns och herr Holmbergs tal vilja göra denna kommentar: Mina herrar, en massa vackra ord sagda i riksdagens första kammare hjälper inte mycket i u-länderna, utan 50 miljoner kronor gör betydligt större effekt. Jag skulle vilja fråga hans excellens utrikesministern om en sak. Utrikesmi nistern var ju med i regeringen vid årets början — ja, han har varit med länge — och då lades det fram ett förslag. Statsutskottet har korrigerat detta och överfört pengar från sjunde till tredje huvudtiteln. Var förslaget på sjunde huvudtiteln så illa motiverat att regeringens ledamöter nu med tillfredsställelse kan hälsa, att man för över pengar därifrån? Fanns det inget skäl till att anslaget fördes upp på sjunde huvudtiteln i så fall? Det är rätt märkligt när utrikesministern säger, att han med tillfredsställelse hälsar denna överföring. Det öppnar perspektiv för intressanta tider i vår svenska riksdag. Bara man håller ramen för vad regeringen föreslagit, menar utrikesministern att det inte är så noga om sedan utskottet och andra laborerar litet med huvudtitlarna. Det är helt nya metoder som lanseras för riksdagsarbetet, om nu en ledamot av Kungl. Maj:ts regering med tillfredsställelse hälsar sådant. Trots alla de vackra orden ifrån herr Holmberg och hans excellens utrikesministern, i synnerhet den senare som talade om de ständigt stora ökningarna, kommer man ändå inte ifrån att det stannar vid 0,34 procent i u-landshjälp. Vi har inte kommit närmare de 1 procenten, trots alla orden. — Jag hör att herr utrikesministern nu säger 0,38 procent, men enligt de uppgifter jag fått skall det vara 0,34. Jag skall emellertid korrigera en uppgift, som kom från utrikesministerns sida. Han sade att man inte kan påstå att 50 miljoner i ena fallet är högt och i andra lågt. Men det var i polemik mot herr Björk, som jag sade detta. Herr Björk har felaktigt påstått att en yngre folkpartist sagt, att det vore rysligt med borgfred i u-landsfrågan, medan han i själva verket hade sagt, att det vore rysligt att skapa borgfred kring en för låg nivå. Jag är medveten om att en skillnad på 50 miljoner kronor inte i och för sig är så stor, men om man tittar på vad detta belopp betyder, finner man att det har en oerhörd betydelse för dessa länder. Beloppet får, när man ställer det i relation till vad det skall användas till, ännu större proportioner, därför att vi från experter så ofta får veta, att man kan göra så mycket med ganska ringa medel. Jag kan inte finna att det från vare sig hans excellens herr utrikesministerns eller herr Holmbergs sida med alla deras många och vackra ord i realiteten har gjorts så mycket för att få till stånd de större anslag, som vi skulle behöva. Centern har en liberal-humanitär politisk uppfattning. Därför är det fullt i linje med vårt handlingssätt i övrigt att vi försöker på alla områden sträva att göra vad vi kan för våra medbröder i andra länder. Det är detta som har dikterat vår strävan att ge ett högre anslag.

Herr talman! Det finns kanske anledning att se litet närmare på vad meningsskiljaktigheterna gäller i vissa punkter just nu, trots att debatten har pågått i tre timmar. Vad gäller den starka kritik som nu riktas mot centern och folkpartiet? Jo, att vi vill ge 530 miljoner mera till u-hjälpen — det har man nu hållit på att övertyga oss om att vi inte bör kräva — och dessutom har vi velat få en plan för hur Sveriges u-hjälp skall bringas upp till 1 procent. Det är detta som reservationerna gäller, och jag förvånar mig över att man kan använda så många argument i sin kritik på de punkterna. Sedan skulle jag vilja säga till hans excellens utrikesministern, att när man i sak inte är så tilltalad av att bemöta vad som yttrats talar man om debattens nivå och sådant. Det är inte mycket att spilla ord på. Jag kan bara erinra om att hans excellens utrikesministern började sitt anförande med att i raljerande ton tala om herr Dahlén och hans åtgöranden. Mitt yttrande var ju en replik till utrikesministern och hölls följaktligen på en nivå som lämpade sig till detta. Det är mig fullständigt främmande att tro att utrikesministern skulle tänka på att komma i TV — åtminstone inte mer än 1 timme och 47 minuter, som han tillät sig tala vid ett tillfälle när hela debatten sändes i TV; men det hör ju inte till dagens ämne att tala om den saken. Jag tycker i alla fall att det som jag började med kunde ha förtjänat beaktande. Vi kan ju komma i den situationen att regeringen anser att re surserna har blivit större och att Sverige kan göra mera. Då känner man från början till att det finns en positiv inställning åtminstone i två av riksdagens stora partier och vågar kanske göra mer, eftersom man vet att förslag i statsverkspropositionen om större u-hjälp kommer att mötas av gensvar från de partierna. Det borde man kunna hälsa med tillfredsställelse. Jag finner det mycket betydelsefullt att i varja fall denna positiva inställning hos centern och folkpartiet har kommit till klart uttryck.

Herr talman! Utrikesministern sade beträffande överföringen från sjunde till tredje huvudtiteln att regeringen givetvis skall undersöka om utskottet kan ha rätt härvidlag. Man har alltså inte riktigt klart för sig hur den saken ligger till, och det var ju intressant att höra. Utrikesministern menade att jag hade gjort en litet egendomlig kommentar till herr Holmbergs yttrande att högerns medverkan ledde fram till en del positiva åtgärder. På en punkt, herr utrikesminister, sade jag ju ifrån att herr Holmberg hade fel. Jag har själv varit med vid behandlingen i statsutskottets första avdelning. Innan högern över huvud taget yttrat sig om saken förklarade de socialdemokratiska ledamöterna att man nu, till skillnad mot tidigare år, var villig att föreslå att riksdagen skulle begära en plan för hur 1-procentregeln skall förverkligas. Om inte högern och socialdemokraterna hade börjat överläggningar före utskottsarbetet, tror jag att herr Holmberg har fel på den punkten. På de andra punkterna sade jag att det var ett intressant avslöjande om herr Holmberg hade rätt. Jag kan ju inte veta någonting om vilka interna överläggningar socialdemokraterna och högern haft. Herr Holmberg påstår att det är detta som har gett föreliggande resultat, och jag frågar då socialdemokraterna på den punkten. Jag tycker att det vore intressant för den historieskrivning, som herr Björk har startat i dagens debatt och som man kanske måste göra när det gäller årets behandling av u-hjälpsfrågan. Utrikesministern förklarade att man nu från socialdemokratiskt håll verkligen ville vara med om att utforma ett progressivt u-hjälpsprogram. Det tycker jag är alldeles utmärkt. Till skillnad från högerledaren säger jag dock, att jag gärna vill se det där u-hjälpsprogrammet innan jag skriver under på det och förklarar att jag är överens med utrikesministern. Man jag skulle vilja fråga herr utrikesministern: Vore det inte sannolikt lättare att nå enighet kring detta progressiva program om man i en utredning fick in representanter för de politiska partierna, för mission och frivilliga organisationer, för näringsliv och vetenskaplig expertis? Då kunde utredningen ha möjligheter att på längre sikt utforma ett verkligt progressivt program, något som utrikesministern nu uttalar sig för. Torsten Nilsson sade nyss att detta är verkligt svåra och besvärliga frågor — det gäller avvägningen också av bördorna inom vårt eget folk. Självklart skall vi försöka hindra att de sämst ställda får ökade bördor. Ja, men är inte detta så stora frågor att de vore värda försöket att komma överens, om man nu har den uppfattningen; och det hoppas jag att man har.

Herr talman! Bara några få ord.

Hur man sedan skall fördela dessa resultat på olika partier tycker jag mot bakgrunden av frågans storlek och betydelse är en petitess som jag inte närmare vill gå in på. Emellertid vill jag fästa uppmärksamheten på en annan sak. Herr Bengtson har ett par gånger, dels i sitt huvudanförande och dels i repliker, gjort gällande att vad som skiljer oss åt är 50 miljoner kronor; mittenpartierna vill ge ytterligare 50 miljoner kronor i biståndshjälp. Jag skulle kunna gå med på det resonemanget om herr Bengtson sade att han jämför mittenpartiernas förslag med förslaget i regeringens proposition. Jämför han däremot mittenpartiernas förslag med vad statsutskottets majoritet föreslår rör det sig i verkligheten om en skillnad på 10 miljoner kronor, såvida inte herr Bengtson vill hänga upp det hela på en rent teknisk anslagsformulering.

Herr talman! Herr Dahlén har bett om mitt bidrag till historieskrivningen när det gäller de överläggningar inom statsutskottet som föregick framläggandet av utlåtandet i dag. Jag kan bara säga att jag för min del inte har deltagit i några separatöverläggningar mellan socialdemokrater och högermän. Socialdemokraterna på första avdelningen i utskottet levde intill ett mycket sent stadium i den föreställningen att det skulle finnas möjlighet att nå en kompromiss mellan samtliga partier. För mig personligen kom det som en överraskning att det i slutomgången inte blev möjligt att träffa en sådan kompromiss. Jag känner till att femte avdelningens socialdemokratiske ordförande haft kontakt med företrädare för olika borgerliga partier. Jag vet inte i vad mån det är praxis i den svenska riksdagen att därutöver redovisa vad man har hört eller tror sig veta om privata överläggningar av olika slag som grundval för utskottskompromisser. Jag trodde att det var ganska ovanligt, men jag antar att så här mycket som jag har sagt skall man väl få lov att säga. Ett skäl till att socialdemokraterna trodde på möjligheten av en kompromiss var just det förhållandet att den reella skillnaden mellan vad som blivit utskottsmajoritetens förslag och reservanternas förslag förefaller vara så ytterligt obetydlig. Utskottsmajoritetens förslag innebär ju att man kan räkna med att SIDA skall kunna fullfölja de planer som från olika håll anses särskilt angelägna. Av allt att döma siktar reservanterna till precis detsamma. Jag har frågat mittenpartiernas representanter om de accepterar principen om överflyttning av medel dels inom tredje huvudtiteln och dels mellan sjunde huvudtiteln och tredje huvudtiteln. Jag fick besked som tydde på att de accepterar sådana överflyttningar. Det måste väl innebära att en del av de 50 miljoner kronor som de anser att SIDA behöver skulle klaras genom en sådan åtgärd. Antingen menar man det — och då är skillnaden minimal — eller också begär man 50 miljoner kronor utöver vad SIDA anser sig behöva för dessa ändamål och vad SIDA rimligen kan väntas få användning för under budgetåret.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

Jag tycker att utlåtandet bör läsas på det sättet att utskottet är helt enigt om värdet och vikten av humanitär hjälp till Vietnams lidande folk men att det också trycker på att detta lämpligen bör ske genom mellanstatliga organ. Det ställer sig skeptiskt till den formen att Sverige direkt skulle försöka organisera en hjälpverksamhet. Jag tror att alla erfarenheter från hjälpaktioner till länder som befinner sig i krig bekräftar utskottets uppfattning. Jag vill också påpeka att Sverige har visat aktivitet här. Den svenske pekingambassadören har varit i Hanoi, bl.a. för att förhöra sig om förutsättningarna för humanitär hjälp. Det har också påpekats för mig — jag hörde det inte själv — att Röda korsets representant Olof Stroh, nyligen uttalade att han bl.a. avvaktade vissa reaktioner från Hanoi för att kunna göra humanitära insatser. Utskottets utlåtande är därför ingalunda ett uttryck för någon negativism utan tvärtom för en mycket allvarlig vilja att göra vad som realistiskt kan göras under dagens villkor.

Herr talman! Jag kan utan vidare instämma i vad herr Werner senast sagt. Som bekant var det inte så länge sedan man startade en nationalinsamling för Vietnam med stöd av samtliga partiledare, även herr Hermansson. Han lär senare ha fått visst obehag för det inom kommunistiska partiet. Vår vilja till humanitär hjälp kan det emellertid inte råda någon tvekan om.